Fru talman! Jens Holm har frågat närings och energiministern om hon avser att verka för att genomdriva Centerpartiets förslag som skulle neutralisera effekterna av uttagsskatten för vindkraftskooperativ och om hon avser att verka för ett slopande av det kommunala vetot för vindkraftsetablering. Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som ska svara på interpellationen. När det gäller frågan om uttagsbeskattningen för kooperativ vindkraft har finansministern, som ansvarigt statsråd, det senaste året svarat på flera liknande frågor och interpellationer . Jag har inga andra besked att ge än vad som tidigare sagts. Frågan om det kommunala vetot för vindkraftsetablering har också belysts vid flera tillfällen i kammaren den senaste tiden . Den 11 mars 2011 svarade jag Jens Holm på exakt samma fråga som nu ställts. Effektiva tillståndsprocesser och demokratisk förankring är viktiga för att kunna uppnå en kostnadseffektiv utbyggnad av vindkraft och därmed målet om förnybar energi. Tillståndsprocesserna för både ny energiproduktion och kraftnät måste fortsätta att förenklas och förkortas.
Fru talman! Tack, miljöministern, för svaret, även om jag tyckte att det var lite väl kort. Men han har nu möjlighet att utveckla svaren, och jag har möjlighet att utveckla mina frågor. Min första fråga handlade om uttagsskatten och det faktum att ungefär 20 000 andelsägare av kooperativ vindkraft i Sverige i dag har gått in med ett stort kapital och har investerat i vindkraft. Sedan levereras det vindel till ett pris som oftast ligger lite under marknadsvärdet. Det är ju bra för de här personerna, som har gått in och investerat pengarna. Men efter ett beslut i skatterättsnämnden 2008 tas det ut en uttagsskatt på den vinsten, vilket slår undan fötterna för hela detta engagemang. Det är egentligen inte längre någon större vits att bli andelsägare i vindkraft efter det beslutet hos Skatteverket. Då tycker jag att det är bra att Centern har varit det borgerliga parti som har velat lösa problemet med uttagsskatten. Jag vet att er finanspolitiska talesperson Roger Tiefensee stod i denna talarstol för ungefär ett år sedan och talade om att han ville ha ett snabbspår och tyckte att man skulle kunna neutralisera uttagsskatten. Det här har diskuterats flera gånger. Jag blir lite besviken på att miljöministern hänvisar till finansminister Anders Borg. I den interpellationsdebatt som miljöministern hänvisar till är Anders Borg så kallsinnig som man bara kan bli till att man ska hitta någon form av lösning på just problemet med uttagsskatt. Jag hade önskat att vi hade en miljöminister som tog strid för just de 20 000 andelsägarna av kooperativ vindkraft och att Andreas Carlgren sade till Anders Borg att de måste sätta sig ned och lösa det här problemet. Men så verkar det tyvärr inte vara. Jag tolkar ditt svar som att Centerpartiet inte har något konkret förslag på hur man ska lösa problemet med uttagsskatt, och jag tycker att det är väldigt tråkigt. Den andra frågan i min interpellation berörde det kommunala vetot som infördes av den här regeringen när man, kanske lite motsägelsefullt, försökte förenkla för etableringen av vindkraft i Sverige, i augusti 2009. Av någon anledning måste kommunerna då aktivt säga ja till en ansökan om etablering av vindkraft. Egentligen finns det ingen tidsbegränsning för när de ska säga ja eller nej, och de behöver egentligen inte hänvisa till några sakliga grunder om man avslår en ansökan. Där tycker jag att miljöministern har varit bra i några mediesammanhang nu under våren. I både Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet har jag läst att han vill lösa den här frågan och att han tycker att det är ohållbart som det är nu. Visst är det ohållbart som det är nu - det är närmare 400 vindkraftverk som har stoppats av det kommunala vetot. Däremot kan jag inte se att miljöministern föreslår något konkret exempel på hur man ska kunna förändra det här vetot så att det åtminstone finns en tidsbegränsning eller så att man helt och hållet avskaffar vetot, som faktiskt är helt kontraproduktivt. Att engagera kommunerna i den här processen kan man göra på många andra sätt.
Fru talman! Först måste jag bara konstatera att Sverige aldrig har haft en regering som har varit så framgångsrik som alliansregeringen när det gäller att få fram ny vindkraft. Vi har aldrig haft så stor vindkraftsutbyggnad. Det har aldrig använts och producerats så mycket el från vindkraft. Prognoserna visar också att vi fortsatt kommer att vara extremt och unikt framgångsrika. När det gäller Skatteverkets nya signaler om hur man ska tillämpa reglerna är det ändå så, om jag är rätt informerad, att ingen ännu har betalat enligt de nya regler som du beskriver. Det ska man vara medveten om. Det är korrekt att Centerpartiet har ett förslag om detta. Men nu är inte tillfället att föra den debatten. Beträffande vindkraftsreglerna har jag flera gånger svarat på exakt den fråga som Jens Holm ställer, och vi har också debatterat frågan här i riksdagen. Det finns inte heller något nytt som Jens Holm framför nu i frågan. Jag tycker att vi har diskuterat den färdigt i det här sammanhanget.
Fru talman! Jag förstår inte varför miljöministern inte tycker att detta är rätt sammanhang att diskutera hur man ska lösa problemet med uttagsskatt. Om inte jag som riksdagsledamot och du som minister ska stå här i kammaren och diskutera det, var ska vi då diskutera frågan? Ska vi diskutera frågan bakom lyckta dörrar, där du förtroligt kan säga till mig att du inte håller med din egen finansminister utan att ni vill lösa detta och säger "Snälla, ge oss mer tid"? Eller vad är det för slags diskussion som du vill ha? Jag konstaterar att Centerpartiet tycker precis som Vänsterpartiet i den här frågan. Då tycker jag att vi borde kunna ha en öppen och ärlig diskussion kring hur man ska kunna neutralisera effekterna av uttagsskatten. Det borde inte vara så märkligt. Samma sak gäller det kommunala vetot. Du har själv sagt att det är ett stort problem. Då borde vi kanske försöka hitta en lösning på det. Jag har en konkret fråga: Skulle man kunna tänka sig att modifiera det kommunala vetot, så att kommunerna åtminstone har en tidsgräns, så att inte ansökningarna om etablering av vindkraft kan bli liggande i månader och år eftersom kommunerna inte tar ett aktivt beslut? Skulle det kunna vara ett sätt att åtminstone förändra och förenkla processen lite grann? Skulle man också kunna tänka sig att kommunerna på något vis bör hänvisa till någon form av saklig grund och inte bara får säga nej rakt av utan motivering eller, som jag sade tidigare, inte fatta beslut över huvud taget? Just nu är processen rättsosäker och, som jag tycker, inte demokratisk. Den fungerar inte alls. Detta vill jag ha svar på. Miljöministern säger också: "Tillståndsprocesserna för både ny energiproduktion och kraftnät måste fortsätta att förenklas och förkortas." Jag har sett att du har svarat så flera gånger, eftersom detta är frågor som engagerar många och du har fått frågan många gånger. Då skulle jag vilja veta: Hur ska man förenkla och förkorta tillståndsprocesserna? Är det bara något som du säger, eller har du något konkret att anföra i debatten i dag?
Fru talman! Först var frågan om Centerpartiet har samma uppfattning som tidigare. Jag har svarat att vi har det. Men detta är inte tillfället att föra debatten mellan partierna. När det sedan gäller det kommunala vetot är jag övertygad om att det kommunala självstyret är mycket bra. Det kommunala vetot är en följd av det. Vad jag har pekat på som problemet är att flera kommuner missbrukar detta. Då har jag sagt att ansvaret först ligger på den kommunala sektorn för att själv ta ansvar och åstadkomma självsanering. Sker inte det är vi beredda att pröva andra regelverk. Du beskrev några. Det är precis liknande tankar som även jag har beskrivit. Men det är alltså inte aktuellt nu, eftersom ansvaret först ligger på kommunerna. Beträffande enklare regler i allmänhet för vindkraft: Vi har redan genomfört en stor reform. Nu följer vi upp vilka effekter den har fått. Men vi bereder samtidigt frågor som ska göra det möjligt att gå vidare.
Fru talman! Det är bra att du håller ögonen på de kommuner som missbrukar det kommunala vetot. Men man ska komma ihåg att det inte är någon slump att vissa kommuner kan göra det, eftersom det var du och din regering som införde det nya förfarandet, som kom 2009. I grunden tycker jag att det var ett lovvärt initiativ från er sida för att förenkla tillståndsprocesserna. Det var helt rätt att ni tog bort dubbelprövningen, och det förenklade en del. Men det kommunala vetot verkar bara ha kastats in i elfte timmen. Jag kan misstänka varifrån i regeringen. Men jag förstår verkligen inte varför. Det innebär ju att man gör det enklare på den enda sidan och gör det svårare på den andra sidan. Vad har man vunnit då? Ja, det enda vi vet nu är att ungefär 400 vindkraftverk skulle kunna vara igångsatta eller åtminstone påbörjade, men nu finns de bara i byråer på olika kommunkanslier runt om i Sverige. Jag tycker att det är dags att här och nu sätta i gång att förenkla processen på det kommunala planet, så att vi får till stånd en fortsatt stor vindkraftsutbyggnad. Beträffande uttagsskatten tycker jag att det är lite tråkigt att du inte står upp för Centerpartiets politik i alla tänkbara sammanhang. Du borde kunna säga: Ja, vi förespråkar en neutralisering av uttagsskatten, och jag lovar att jag tar med mig det till finansministern och kommer att driva frågan på alla tänkbara sätt. Det hade varit ett bättre svar än att bara hänvisa till Anders Borg, som i en tidigare interpellationsdebatt med Per Bolund från Miljöpartiet totalt ratade varje förslag på att göra det lite enklare för dem som är andelsägare av kooperativ vindkraft i Sverige.
Fru talman! Det är roligt att Jens Holm gillar centerpolitik så mycket. Rent allmänt är det helt klart att vi redan har genomfört en stor regelförenkling för vindkraften. Vi är överens om att det var bra att avskaffa dubbelprövningen. Det är väl också ett ytterligare belägg för att det finns skäl för att vi är den mest framgångsrika regering som Sverige hittills har haft när det gäller att få fram vindkraft. Vi har vidtagit åtgärderna. Vindkraftsutbyggnaden som helhet går mycket snabbt. Vindkraftskooperativen utvecklas också. Än så länge har, vad jag känner till, ingen betalat enligt de regler som Skatteverket har signalerat. Men vi kommer naturligtvis att också där fortsätta arbetet.